Herr talman! De som arbetar inom hälso och sjukvården har fullt klart för sig vilken stor betydelse sjukgymnasterna börjar få inom allt flera områden, och alla är medvetna om den stora brist på sjukgymnaster som råder f.n. | Därför har under senare år stora ansträngningar gjorts för att öka sjukgymnastutbildningen. Många sjukvårdshuvudmän är värda stor heder för de ansträngningar som där har gjorts. Men vi som har sysslat med dessa frågor vet vilka stora praktiska problem som förelegat när det gällt att igångsätta en ny sjukgymnastutbildning. För en del år sedan hade vi sålunda problem när sjukgymnastutbildningen i Göteborg måste läggas ner. Den kunde dock återupptas efter någon tid. Och i Örebro startades för något år sedan sjukgymnastutbildning, men den kunde bara pågå ett halvt år, sedan måste den läggas ner. Gabriel Romanus och jag har i motionen 784 begärt att det skulle göras en genomgång och sammanställning av orsakerna till dessa misslyckanden. Det måste nämligen vara angeläget att komma till klarhet i vad de misslyckandena beror på och att försöka undanröja dem och bana väg för en utökning av kapaciteten i sjukgymnastutbildningen. Utskottet skriver nu på s. 13: ”Utskottet förutsätter att motionärernas önskemål tillgodoses genom beredningen inom Vård-76 av sjukgymnastutbildningen, ---.” Det tycker jag är ett mycket positivt uttalande. Men vid en direktkontakt som jag haft med Vård-76 har jag fått den uppgiften att man där tyvärr inte anser sig ha fått det uppdraget och därför inte kommer att göra denna undersökning. Därför hade jag tänkt ställa en fråga till statsrådet Hjelm-Wallén, som emellertid inte har tillfälle att vara här i dag, om hur man då tänker sig att lösa denna fråga. Men jag karlske får rikta den frågan till någon representant för utskottet i stället. Har man i utskottet någon förklaring till eller några synpunkter på detta?
Herr talman! Den uppgift som fru Kristensson har fått vid sin kontakt med Vård-76 är klart felaktig, och jag beklagar att den har lämnats. I det avsnitt där vi tillkännager våra synpunkter på arbetet inom Vård-76 skriver utskottet att enligt direktiven till Vård-76 skall det arbetet bedrivas med bl.a. utgångspunkt i U 68:s betänkande om hälso och sjukvårdslinje, social servicelinje, medicinsk assistentlinje och arbetsterapeutoch sjukgymnastlinje samt de remissyttranden som avgivits över betänkandet. Dessutom skall man ta upp vissa andra utbildningslinjer. Det är alltså helt klart att Vård-76 skall behandla dessa frågor. Riksdagen ger dessutom till känna att detta arbete bör bedrivas med skynd samhet även när det gäller det mera långsiktiga planeringsarbetet. Då har vi naturligtvis haft mycket goda skäl att uttala oss på det sätt som vi gjort om den nämnda motionen, nämligen att vi förutsätter att motionärernas önskemål skail tillgodoses inom Vård-76. Dessutom är det väl självklart efter detta riksdagens tillkännagivande att om Vård-76 ännu inte har börjat arbeta med dessa frågor, så måste det nu ofördröjligen ske.

Det finns här inte någon anledning att gå in i ytterligare diskussion på dessa punkter; propositionens förslag har över hela linjen tillstyrkts av utskottet. Däremot har en speciell fråga i prisregleringspropositionen föranlett delade meningar inom utskottet. Det gäller propositionens förslag om statens jordbruksnämnds organisation. I jordbruksnämndens styrelse ingår som ledamöter —- förutom generaldirektören. som är ordförande, och två personalföreträdare — två representanter för jordbruket och en representant för vardera konsumenterna, det enskilda näringslivet och konsumentkooperationen. Härtill kommer vid handläggning av fiskeärenden en representant för fisket. Nämnden har därigenom, såsom utredningen och .remissinstanserna framhållit, fått en allsidig sammansättning med personer i central position och med sakkunskap i frågor som rör jordbruksnämndens huvuduppgifter. Nämndens sammansättning innebär att såväl det allmänna sam hällsintresset som olika intressegrupper är företrädda, och därigenom har . förutsättningar skapats för en bred förankring av besluten. Vid den löpande tillämpningen av jordbruksavtalet har jordbruksnämnden att arbeta inom de ramar som fastlagts. Vidare är balansen mellan olika partsintressen sådan att generaldirektören har utslagsröst. Vi är några motionärer som anser att denna balans bör bibehållas, då den ger det allmänna ett avgörande inflytande. Jordbruksnämnden kan också underställa jordbruksdepartementet viktiga frågor som berör avtalet.

En sådan ordning skulle bli desto mer olycklig i samband med nämndens utlokalisering. Enligt nämndens mening bör samhällets intresse inom jordbruksnämndens arbetsområde i vanlig ordning komma till uttryck i riksdagens och regeringens beslut och direktiv. Reglering av priserna på jordbruksproduk Det är på grundval av dessa fakta som vi också har reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag och yrkat avslag på det förslag som utredningsmannen framlagt och som departementschefen instämt i. Vi anser att det inte finns tillräckligt grundad anledning att nu förändra sammansättningen av jordbruksnämndens styrelse. Det har vi framhållit i reservationen 1, som jag ber att få yrka bifall till. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Eftersom herr Larsson i Borrby nästan ord för ord har sagt vad jag hade tänkt att säga kan jag inskränka mig till att för moderata samlingspartiets räkning yrka bifall till reservationen 1. Jag hoppas att kammaren förlåter mig att jag är så kortfattad.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande endast att beröra frågan om sammansättningen av jordbruksnämndens styrelse. Den nuvarande ordningen att regeringen bestämmer antalet och utser ledamöterna i styrelsen kommer att bestå. Mot den ordningen har ingen i utskottet haft någonting att invända. Nu har emellertid departementschefen för riksdagens information redovisat sina avsikter att utöka jordbruksnämndens styrelse med representanter för det s.k. allmänintresset. Vi reservanter anser däremot att styrelsens nuvarande sammansättning bör bibehållas. Jag vill som motivering för mitt ståndpunktstagande i korthet anföra följande. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag, som ligger till grund för propositionen, har tanken att utöka styrelsen inte fått stöd. Pris och kartellnämnden anser att den nuvarande intressesammansättningen kan bibehållas, och jordbruksnämnden själv säger detsamma som herr Larsson i Borrby just har framhållit. LO, LRF och Sveriges grossistförbund anför liknande synpunkter. Förhandlingsresultaten i fråga om priset på jordbruksprodukter underställs ju regering och riksdag, och i sitt arbete som verkställande myndighet är jordbruksnämnden bunden vid de riktlinjer som fastläggs av riksdag och regering. Till jordbruksnämnden finns knuten en konsumentdelegation, även den utsedd av regeringen, med uppgift att framföra synpunkter och önskemål från konsumenternas sida. Om det s.k. allmänintresset inte skulle tillvaratas inom jordbruksnämndens verksamhetsområde, kan det, såvitt jag förstår, inte bero på styrelsens sammansättning.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

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 40 behandlas vpk:s partimotion 2368. I motionen, som följs upp med reservationen 2 till utskottsbetänkandet, yrkas på en sådan uppräkning av medelstilldelningen i fråga om prisregleringen på jordbrukets produkter m.m. att den subventionering av baslivsmedel som sedan en tid pågått kan fortsätta på den ursprungliga grunden. Det innebär att prisstoppet bibehålls på de ifrågavarande baslivsmedlen och att hela prisstegringen subventioneras bort på det sätt som skedde i början. Utskottet hänvisar till att frågan om prissystem för jordbrukets produkter är föremål för utredning inom 1972 års jordbruksutredning och att utredningen beräknas bli färdig hösten 1976. Detta är självfallet ett riktigt konstaterande, men det är inkonsekvent att åberopa det för att avstyrka motionen. Skulle man ha handlat konsekvent i vad gäller att avvakta utredningens resultat, skulle man inte ha infört livsmedelssubventioner, därför att det kunde anses vara att föregripa utredningens kommande val av prislinje. I och med att man införde livsmedelssubventioner ”körde man över utredningen” på den här punkten, om jag får uttrycka mig så. Därmed har jag inte sagt att det var oriktigt att införa livsmedelssubventionerna. Från vpk:s sida anser vi i stället att det var en riktig åtgärd, och vi stöder den. Vi har krävt införande av prisstopp på alla dagligvaror, och i konsekvens med detta krav kräver vi nu att prisstoppet åtminstone skall upprätthållas på de baslivsmedel som hittills varit prisstoppade. De fördelningspolitiska effekterna av livsmedelssubventioner har studerats inom 1972 års jordbruksutredning. Man har därvid funnit att livsmedelssubventioner gynnar låg och medelinkomsttagare och kan missgynna dem som har höga inkomster. Subventionerna har således en fördelningspolitisk effekt som är gynnsam för i första hand låginkomsttagarna. Det har för vår del avgjort ställningstagandet till livsmedelssubventionerna. En fråga som kan diskuteras är vilka livsmedel som skall subventioneras i det fall endast vissa livsmedel är prisstoppade. Subventioneringen kan ju leda till en snedvridning av konsumtionen och konkurrensen mellan olika livsmedel, exempelvis kött kontra fisk. Men i det fall som aktualiserats i motionen rör det sig om att upprätthålla prisstoppet på livsmedel i den utsträckning som skett från början. Iur mycket ytterligare medel som behöver anvisas för att prisstoppet skall kunna upprätthållas har det inte stått att få säkra uppgifter om. Vi har därför i motionen mer celler mindre skönsmässigt yrkat att de medel som skall användas för upprätthållande av prisstopp skall räknas upp med 500 milj.kr. Utskottet har som sagt bara hänvisat till att utredning pågår då det gällt att motivera avslag på motionen. Som jag redan påvisat så är detta inte konsekvent. Vi anser det mera konsekvent att söka upprätthålla prisstoppet på de baslivsmedel som från början har varit prisstoppade. Reglering av priserna på jordbruksproduk Det betyder en transferering till låginkomsttagarnas förmån. Jag yrkar

Herr talman! Propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter för regleringsåret 1976/77 innehåller också, som tidigare sagts, vissa förslag kring frågan om jordbruksnämndens organisation efter det att nämnden utlokaliserats till Jönköping.

I och för sig kan jag förstå de strävanden som kommit till uttryck i reservationen, men det skedde ju inte någon stor höjning av t.ex. mjölkpriserna och andra viktiga baslivsmedel. Höjningen av priserna lades främst på grädde, vispgrädde och finare köttvaror. Därför blev resultatet av prispålägget inte så svårt för t.ex. barnfamiljerna. Man har alltså inte med årets beslut om reglering av priset på jordbruksprodukterna minskat de statliga subventionerna i kronor räknat, men man har koncentrerat dem till ett smalare sortiment av viktiga baslivsmedel. Det tycker jag ur fördelningspolitisk synpunkt bör vara det viktigaste. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservation nr 2. I centerpartimotionen, som ligger till grund för reservationen, uppges att jordbruksnämndens huvuduppgifter är två. För det första skall nämnden vara ett slutligt förhandlingsorgan när man skall göra upp om jordbruksavtalet. Det är just ett sådant avtal för 1976/77 som behandlas i den proposition som ligger till grund för jordbruksutskottets betänkande nr 40. För det andra skall nämnden vara en verkställande myndighet när avtalet skall tolkas och de olika bestämmelserna tillämpas. Det sistnämnda måste ofta på grund av det skiftande pris och produktionsläget — bl.a. utomlands — ske på ewut självständigt sätt, även om statsmakterna dragit upp riktlinjerna tidigare. Det är ofta de statliga myndigheternas uppgift att tillämpa olika riktlinjer, och ändå anses de flesta av dessa myndigheters styrelser behöva ca ett tiotal ledamöter. Det är inte alltid bara fråga om en snäv avtalstillämpning utan det berör för jordbruksnämndens del jordbrukspolitik, handelspolitik, det gäller förvaltning av stora statliga subventioner till näringsprodukter som ett led i hela prispolitiken. Man borde kanske också lägga litet mer hälsomässiga synpunkter på stödet till jordbruksproduktionen. Kostens betydelse för vår hälsa är ständigt omvittnad, och här skulle ett större allmänintresse verkligen vara befogat. När man läser centerpartimotionen frågar man sig också hur det inom de borgerliga partierna egentligen förhåller sig med inställningen till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Jordbruksnämnden har enbart manliga ledamöter, likaså jordbrukets förhandlingsdelegation, konsumentdelegationen har ett par kvinnor. Och ändå är det främst kvinnor som intresserar sig för livsmedelspriser och kvaliteten på varorna. En utökning av antalet ledamöter i jordbruksnämnden vore ju en chans att bryta den manliga dominansen. Har den tanken verkligen inte någon gång föresvävat motionärerna och reservanterna från centern, folkpartiet och moderaterna? I centerpartiets motion anges också ett annat skäl för att undvika utökning av jordbruksnämndens styrelse med s.k. representanter för all mänintresset. Man hänvisar bl.a. till jordbruksnämndens yttrande och säger att en allsidig och avvägd politisk representation skulle försvåra nämndens arbete, speciellt vid en utlokalisering. Vad menar man nu med detta? Skulle de borgerliga partierna verkligen inte kunna tänka sig att andra än stockholmare kunde komma i fråga? För all del — LRF:s centrum ligger ju i Stockholm, men hur är det med decentraliseringen? Ledamöter bosatta utanför Stockholm har ju länge fått söka sig till sammanträden i Stockholm, och redan i dag deltar ju riksdagsledamöter som allmänhetens representanter i sammanträden i styrelserna för utlokaliserade verk. Det nu anförda skälet är sannerligen anmärkningsvärt mot bakgrund av centerns ofta uttalade önskan om decentralisering. Jag skulle också vilja hänvisa till att folkpartiledaren i finansdebatten sade följande: ”Vi har ett program för hur man i stället kan vidga medbestämmande och ansvar i det svenska samhället och i vårt näringsliv till fler människor, fler företag, fler regioner. Vi inbillar oss inte att all visdom är samlad i Stockholm.” Kan verkligen folkpartiets representanter rösta för ett förslag som bygger på de tankar som kommer till uttryck i den centerpartistiska motionen? Nej, motståndet mot en utökning av jordbruksnämndens styrelse med representanter för allmänintresset, dvs. representanter för andra än de direkt inblandade parterna, jordbruket, livsmedelsindustrin, konsumenterna, måste bero på att man inte vill ha för stor insyn i och breddning av verksamheten. Det är allmänt känt att prisregleringssystemet och mängden av avgifter och bidrag kring jordbrukets produktion och förädling av våra viktiga livsmedel är en labyrint som man svårligen hittar in i och kanske knappast kommer ut ifrån. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden har bl.a. nyligen utgivit en hel skrift på 60 sidor för att förklara beräkningsmetoderna, och även den skriften är svårläst. Jag anser det nödvändigt att en så stor och viktig sektor som produktion och prissättning av våra baslivsmedel inte blir för svår att begripa för en större krets av medborgare. Det får inte enbart bli ett experternas göromål, såsom texten i motionerna och reservationen har kunnat antyda. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag slå fast att jordbruksnämnden i dag har en mycket liten styrelse, 6 personer, där jordbruket och livsmedelsindustrin är väl representerade. Vi vill bredda insynen från samhället med representanter utan direkt intresse i de behandlade frå Reglering av priserna på jordbruksproduk gorna, som ett led i en allmän politik för ökat medbestämmande och ökat engagemang i det som ofta på borgerligt håll kallas den statliga maktapparaten. De borgerliga partierna hade här en chans att följa upp sina ofta framförda tankar på fördjupad demokrati och mindre byråkrati, men den chansen har de inte tagit när det kommer till ett verkligt prov på den politiska viljan. De borgerliga vill inte vara med om ett positivt yttrande på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska märkligt att fru Lundblad finner att den beslutsordning som tillämpas inom jordbruksnämndens verksamhetsområde skulle vara bristfällig när det gäller bevakningen av allmänhetens intressen och möjligheterna till insyn. Ingen har sagt annat, såvitt jag vet, än att partsintressena är väl avvägda genom den nuvarande sammansättningen. Jordbruksnämnden tillsätts av regeringen, och de anmärkningar fru Lundblad framställt beträffande avvägningar inom jordbruksnämnden bör därför kunna rättas till genom regeringens medverkan. Jordbruksnämnden har vid sin sida en konsumentdelegation för bevakning av allmänintresset, även den utsedd av regeringen. De förhandlingsresultat som kommer fram i jordbruksnämnden utgör underlag för regeringens proposition, som föreläggs riksdagen. Här finns möjligheter att motionera i de frågor det gäller. När sedan riksdagen har fattat beslut har jordbruksnämnden att som verkställande myndighet se till att vad riksdagen beslutat och de direktiv som regeringen ger blir följda. Med den här beslutsordningen är det ganska märkligt att man kan säga att det skulle brista i möjligheterna att bevaka allmänintresset och i insynsmöjligheterna. Har man den uppfattningen måste man också ha den meningen att det finns många och stora områden i vårt samhälle som inte skulle kunna bevakas. Här är det tvärtom så att på varje punkt där fru Lundblad har haft invändningar har fru Lundblad haft möjligheter att, inför behandlingen av det här ärendet, väcka motioner och framföra sin uppfattning. Möjligheterna finns att bevaka allmänintresset och att få insyn I de här frågorna!
Herr talman! Jag vill upprepa just vad herr Enlund sade, nämligen att jordbruksnämnden utnämns av regeringen. Jordbrukspolitiken fastställs av riksdagen, där i allra högsta grad det allmänna intresset har inflytande. Avtalet skall godkännas av riksdagen —- där kommer det allmänna intresset in igen. Jag skulle kunna förstå fru Lundblads inställning om hon menar att riksdagen är en komplett okunnig församling. Om fru Lundblads anförande här är ett utslag av något slags självrannsakan må det vara hänt! Vi har verkligen så många möjligheter att påverka besluten att jag upp lever det som om den kritik som här framställts riktas mot hela riksdagen och mot regeringen.
Herr talman! Jag tror att såväl herr Enlund som herr Wachtmeister i Johannishus överdriver den möjlighet som finns för riksdagen att lägga sig i tillämpningen i det enskilda fallet av de bestämmelser vi har antagit här i kammaren. Det är riktigt att riksdagen antar bestämmelserna kring prisregleringen, men det finns stora utrymmen för olika tolkningar av avtalet. När jordbruksnämnden exempelvis ger ut meddelanden om sina beslut i olika avgiftsfrågor är besluten aldrig motiverade. Det är alltså mycket viktigt att de som sitter i beslutsposition bildar en församling med bred förankring, som kan se till att hela befolkningens intressen tas till vara i de beslut som fattas. Vad jag främst vänt mig emot är just det i motionerna visade ointresset för att bredda inflytandet i en sådan styrelse. Jag vet att ti. ex. moderaterna i sin partimotion i år på flera ställen har skrivit om att bredda demokratin. Man har sagt på ett ställe i partimotionen: | ”Det demokratiska samhälle med vilket vår välfärd byggts upp är ett öppet samhälle, kännetecknat av mångsidighet i intressen och värderingar, balans i makt och inflytande.” Man kan verkligen inte säga att en liten styrelse på sex personer, varav över hälften har engagemang inom just det område det är fråga om att reglera, kan vara i balans när det gäller makt och inflytande. Jag tycker att det är mycket viktiga synpunkter som har kommit fram i utredningen om jordbruksnämndens organisation. Jag kan inte förstå att de borgerliga partierna har kunnat gå emot de vägande synpunkter som har förts fram i utredningen.
Herr talman! Fru Lundblad försöker konstruera en motsättning mellan folkpartiets önskemål om vidgad medbestämmanderätt för medborgarna och det ställningstagande vi har gjort i det här ärendet. Men det förhåller sig inte så. Vi menar att. med den beslutsordning vi f. n. har när det gäller jordbruksnämndens verksamhetsområde, finns det möjligheter att bevaka allmänintresset.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag fann det mycket märkligt att folkpartisterna kunde ansluta sig till en reservation som ger uttryck för uppfattningen att det skulle vara mycket svårare för en stor styrelse att sammanträda utanför Stockholm än i Stockholm. Det gjorde jag bl.a. mot bakgrund av ett citat från det som folkpartiets ledare uttalade i finansdebatten. Jag har fortfarande inte av herr Enlund fått något svar på frågan varför det skulle bli svårare att sammanträda just i Jönköping. Reglering av priserna på jordbruksproduk
Herr talman! Fru Lundblad talade ju vackert om inflytande och medbestämmanderätt i jordbruksnämnden. Jag skulle ha förstått det om jag inte visste vilken erfarenhet hon har på området, men knappast med de kontakter som hon har. Sanningen är väl dock i det här sammanhanget i än högre grad än i andra att resultatet, om man följer hennes förslag, i realiteten kanske blir rakt motsatt det avsedda. nämligen att dessa stindigt återkommande beslut kommer att delegeras till en mindre delegation eller generaldirektören. Det är ju ändå kalla fakta att en församling som denna, om den görs alltför stor. av rent praktiska skäl måste i viss mån delegera beslutsfattandet. Denna delegation kan och kommer säkerligen i sådana här sammanhang att gå mycket långt beroende på arten av de ärenden som skall behandlas. Jag vill i denna diskussion också peka på att jordbruksnämnden;) som tidigare framhållits. har två huvuduppgifter, nämligen dels jordbruksförhandlingarna, dels handläggningen och tolkningen av jordbruksavtalet. Jag tycker dock att man i motivsammanhanget kan koppla bort jordbruksförhandlingarna av två skäl. För det första är det inte alldeles givet att jordbruksnämnden i alla lägen kommer att få ta hand om dem - det har inte alltid varit så och det är inte ovillkorligt förutsatt att så skall vara fallet. För det andra är till jordbruksförhandlingarna knuten en konsumentdelegation, som är betydligt bredare sammansatt och som representerar betydligt mera av samhällsintressen än vad som någonsin skulle kunna kopplas in i jordbruksnämndens styrelse. Det är också förutsatt att denna delegation skall kunna få en bättre kansli och sckreterarhjälp fortsättningsvis och därmed större förutsättningar för insyn och inflytande, vilket jag tycker är riktigt. Efter denna avskalning kvarstår den rent praktiska handläggningen och tolkningen av avtalet. Låt mig i detta sammanhang parentetiskt säga följande, utan att i sammanhanget hävda att det numera är inne att tala om tolkningsföreträde för den part som är närmast berörd för sin utkomst av avtalets innebörd. Det kan dock finnas skäl att lägga det på minnet. Det talar i varje fall för att jordbruksnämndens styrelse borde ha en sådan sammansättning att avgörandet i varje fall med generaldirektörens utslagsröst skall kunna fällas i såväl den ena som den andra riktningen. Om man har denna utgångspunkt, vilket jag föreställer mig att denna församling, riksdagen, inte kan ha något emot, måste jordbruksnämndens styrelse självfallet bli så stor att en sådan delegering som jap tidigare talat om måste göras. Då kan också resultatet bli rakt motsatt det som utskottsmajoriteten har tänkt sig. Det är kanske också anledning att definiera vad samhällsintresset är. I det här sammanhanget tänker väl de flesta på konsumentintresset. Att säga att det enbart är ett konsumentintresse täcker naturligtvis inte helt begreppet. men jag kan gå så långt i detta fall att jag säger att vi definierar det så. Då hävdar jag på mycket goda grunder att detta samhällsintresse är tillräckligt väl bevakat i jordbruksnämnden med den sammansättning den har i dag. Det finns också anledning att ställa sig frågan hur denna nämnd praktiskt skall fungera. Jag vill citera ur majoritetens skrivning: ”Självfallet torde det få förutsättas att regeringen därvidlag beslutar på ett sätt som bl.a. innebär att nämndens praktiska arbetsmöjligheter inte försvåras.” Det är den meningen jag har hakat upp min ståndpunkt på. Jag kan inte underlåta att säga att om man skall följa upp det här förslaget kommer arbetsmöjligheterna att försvåras. Sammanträdena är täta, och beslut måste snabbt fattas. Det senare gör också att de människor som skall vara representerade i nämnden måste ha möjlighet att garantera besluten också inför sina resp. partier. Detta är ofrånkomligt. om nämnden skall kunna fungera, och från den utgångspunkten finner jag ytterligare betänkligheter mot att följa upp majoritetens yrkanden här. Vad sedan gäller det som fru Lundblad sade om en mer hälsobetonad inriktning av jordbruksproduktionen är det alldeles klart att detta är någonting som man i så fall får ta upp vid förhandlingstillfället. Det kan inte rimligen beaktas i fråga om de ändå rätt snäva ändringar som görs från vecka till vecka när det gäller handläggningen av jordbruksavtalet. Vid de stora förhandlingstillfällena finns det ju alla möjligheter, inte minst för konsumentdelegationen, att få detta beaktat.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Kristiansson om att demokrati ibland kan vara någoting svårt, men jag vill också säga att den är nödvändig. Det tror jag alla partier här i riksdagen är ense om. Centerpartiet har ju i sitt partiprogram från 1970 bl.a. sagt att det i det moderna samhället är särskilt angeläget att se till att maktkoncentration, byråkrati och teknokrati motverkas så att medborgaraktivitet och lekmannainflytande kommer till sin rätt. Här har vi bl.a. ett fall där man verkligen kan tycka aut det vore bättre om det blev mera medborgaraktivitet och större lekmannainflytande just i dessa frågor, som åtminstone hittills främst har avgjorts av experter och partsintressenter. Herr Kristiansson nämnde tolkningsföreträde. Jag skulle vilja säga att Jordbruksnämnden ju inte är någon vanlig ledning för ett företag. Tvärtom är prisavtalet en överenskommelse mellan en statlig myndighet och många små företagare som är samlade i en organisation. Jag tycker absolut all jordbrukarna skall vara representerade i jordbruksnämnden med flera personer, men jag tycker också att allmänintresset i jordbruksnämnden borde få en bredare representation. Tidigare har nämnts möjligheten för riksdagen att ingripa i dessa frågor genom att fatta beslut. Men är det någonting som hindrar att riksdagsledamöter skulle kunna vara ledamöter i jordbruksnämnden och där se till att riksdagens bestut följdes upp på rätt sätt? Det är ju en typ av organisation som finns i många andra statliga myndigheters styrelser att riksdagsledamöter är representerade där just för att se till att besluten följs upp. Jag vill fasthålla vid vår uppfattning att det måste vara riktigt att allmänintresset breddas i jord Reglering av priserna på jordbruksproduk bruksnämndens styrelse. Det är viktigt att dessa frågor om många statliga miljoners användning för subventionering av våra livsmedel verkligen beslutas i myndigheter där det finns en bred representation för Sveriges skattebetalare. Det är ändock en förvaltning av nära 3 miljarder kronor det rör sig om.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga: Menar fru Lundblad att inte dessa miljarder som läggs i subventioner används enligt riksdagens intentioner? Därvidlag finns inga som helst möjligheter att flytta över någonting. Vad jordbruksnämnden beslutar är möjligt att underställa regeringen, och slutligen riksdagen, i varje fall när det gäller ramarna. Riksdagen har också möjlighet att följa upp de varje halvår återkommande regleringarna. Jag tycker det är mycket insinuant att påstå att det skulle kunna misstänkas att detta inte har skötts riktigt. Jag vill slutligen i anledning av vad jag sade om tolkningsföreträdet säga att det förändrar självfallet ingenting att avtalet är sanktionerat av staten. Tolkningen är lika aktuell ändå. Ja, den är naturligtvis mer aktuell när det gäller ett avtal där det sker ständiga utanförliggande förändringar som kan ändra avtalets innebörd.
Herr talman! Mot bakgrund av att alla de borgerliga partierna i sina program och partimotioner har uttryckt sig väldigt starkt för en breddning av medborgarinflytandet även inom den s.k. statliga maktapparaten skulle jag vilja ställa en fråga till herr Kristiansson: Vad är det som gör alt herr Kristiansson är så rädd för att bredda insynen och medinflytandet? Jag har inte hyst någon misstänksamhet mot jordbruksnämnden. Men detta stora motstånd mot att bredda inflytandet och se till att intressen även utifrån samhället i stort kommer till uttryck i nämnden gör kanske att man till slut blir misstänksam.
Herr talman! Jag kan, men gör det inte, svara med att än en gång citera vad som står i majoritetens skrivning om att detta organ även praktiskt skall kunna fungera.

Herr talman! Eftersom jag har lagt fram det här förslaget, tycker jag det finns skäl för mig att göra några kommentarer till de motiv regeringen har haft.

betsverken så att de stora riksdagspartierna blev representerade i dessa. Centerpartiet motionerade för sitt vidkommande om stärkt lekmannainflytande inom förvaltningen för att garantera medborgerlig insyn och åstadkomma ett mera allmänt demokratiskt inslag i verkställigheten av olika politiska beslut. Förra veckan beslöt vi om en organisationsförändring när det gäller fiskeristyrelsen. Där föreslog vi att representanter för allmänintresset skulle beredas utrymme i styrelsen. Folkpartiet och centern var med på att vi skulle ha en sådan representation. Den utredning som har utrett jordbruksnämndens organisation och tittat på styrelsesammansättningen har föreslagit att allmänintresset borde företrädas på ett bredare sätt. Man har motiverat det på samma sätt som fru Lundblad här har gjort med den betydelse som denna verksamhet har, inte minst samhällsekonomiskt, de stora summor det här rör sig om och i övrigt det beroende samhället har av den verksamhet som bedrivs inom jordbruksnämndens ram. Jag tycker att det är konstigt att mot den bakgrunden finna att man säger att här skulle insynen, med representanter exempelvis för riksdagen, skapa så oerhörda problem och så stora praktiska svårigheter. Man har i olika ordalag redovisat vilka problem som riksdagsmän eventuellt skulle kunna stöka till om de fick komma in i jordbruksnämnden. Vettigare argument mot förslaget måste ni prestera. Det här uppfattar jag mer som svepskäl. Det har tidigare talats så väldigt mycket, inte minst från folkpartiets sida, om risk för korporativa tendenser i samhället när vi släpper in facklig representation t statliga myndigheter. Här vill man utestänga parlamentarisk insyn och överlåta åt facklig representation att hantera det hela. Jag kan inte se logiken i detta handlande.

Herr talman! Det är ganska märkligt att jämföra jordbruksministerns anförande med de anföranden som alltid brukar komma från en av hans kolleger i ett annat departement när det är fråga om insyn från riksdagens sida i statliga företag av olika slag. Då slår man minsann ifrån sig med händer och fötter, då får vi inte ens komma med på bolagsstämman. Därför tycker jag att ni bör samordna cra åsikter i det avseendet. Det kunde låta litet bättre då. Vad vi vill ha är insyn i dessa styrelser och nämnder. Men vi kan inte förstå vad det skall tjäna till att ändra organisationen när vi har en nämnd som fungerar alldeles utmärkt. Det är en ändring för ändrandets egen skull. Finns det något fall där jordbruksnämnden misskött sig så att man genom att ändra på en sammansättning som fungerat väl skall äventyra funktionen även i framtiden? Vi har aldrig fått klart för oss vilka allmänintressen det är som man menar och som här skall tillgodoses. Konsumenterna godkänner man inte som representanter för allmänintresset, det är inte nog. Generaldirektören, tillsatt av regeringen, är inte nog. Reglering av priserna på Jjordbruksproduk Personalrepresentanterna är inte nog. Vad är det som man vill ha egentligen? Riksdagen är inte heller nog. Dessutom hör det till saken att den som sitter med i jordbruksnämndens styrelse genom sin blotta egenskap av styrelseledamot är skyldig att tillvarata samhällsintresset. Och samhällsintresset och det allmänna intresset måste väl ändå vara precis samma sak. Vi har faktiskt inte fått något argument som talar för att man skall utöka detta allmänintresse ytterligare. Låt oss veta vilka intressen det är! Skall det vara varenda tänkbar gren av samhällslivet? Ja, då får vi verkligen en helt oanvändbar och inte arbetsförmögen jordbruksnämnd.
Herr talman! Au den här debatten från min sida skulle präglas av någon särskilt stor hetta tycker jag inte är riktigt. Statsrådets påstående att vårt ställningstagande här skulle innebära att vi vill utestänga parlamentarisk insyn är ganska märkligt när det gäller områden som regering och riksdag nästan i detalj har möjligheter att påverka. Här ligger ingen motsättning mot folkpartiets allmänna önskemål att vidga medborgarnas möjligheter att bevaka allmänintresset och få insyn. Mitt ställningstagande har i långa stycken också byggt på de remissyttranden som finns redovisade i propositionen. Där har ju anvisats andra möjligheter. Statens pris och kartellnämnd har sagt att mot bakgrunden av utredningens förslag en särskild delegation i större utsträckning skall företräda staten vid prisöverläggningarna och att den nuvarande intressesammansättningen i styrelsen kan bibehållas. Jordbruksnämnden har sagt att enligt nämndens mening bör samhällets intresse inom nämndens arbetsområde i vanlig ordning komma till uttryck i riksdagens och regeringens beslut och direktiv. Hur man då kan mena att vårt ställningstagande skulle innebära en ordning där man utestänger politisk insyn och möjligheter till påverkan är för mig helt obegripligt.

Herr talman! Jag vill försäkra jordbruksministern att jag inte heter är upphettad av detta. Jag brukar ta rätt kallt på förändringar och förslag, men jag måste säga alt jag reagerar mot det här förslaget. Och jag reagerar faktiskt också när jordbruksministern efterlyser vettiga argument mot systemet. Jag måste säga att jag efterlyser — om jag nu får använda samma uttryckssätt — faktiskt vettiga argument för den här förändringen. Några sådana har vi inte fått höra. Det är i varje fall inget argument för en förändring, att här hanterar man så och så många miljarder, som jordbruksministern sade. Jordbruksministern måste ju ändå veta mer än någon att när det gäller de här miljarderna bestämmer jordbruksministern till sista kronan och öret hur de skall användas - det beslutar inte jordbruksnämnden om. Förhand lingsresultatet lämnas över och jordbruksministern bestämmer i avsaknad av ”insyn” hur mycket som skall betalas av dessa subventionspengar, vilket nämnden accepterar. Vad nämnden hanterar i detta sammanhang är ju i första hand de mycket marginella förskjutningar som är föranledda av bl.a. världsmarknadsprisernas förändringar. Där är funktionen inte på något sätt annorlunda, oavsett hur mycket subventioner som går in. De argumenten håller således inte alls. "Sedan undrar jag om inte också jordbruksministern borde se skillnaden mellan en vanlig lekmannastyrelse och denna nämnd. Jag tror det är en ganska väsentlig skillnad, framför allt därför att — som flera talare redan framhållit — verksamheten til syvende og sidst är så starkt underordnad den parlamentariska församlingen här.
Herr talman! Till herr Kristiansson vill jag säga att jag har argumenterat med de synpunkter som förts fram i de motioner som folkpartiet och centerpartiet har redovisat när det gällt att förstärka lekmannainflytandet i de statliga verkens styrelser. Det har jag betraktat som vettiga argument i detta sammanhang. Mot den här argumenteringen för nu herr Kristiansson sin talan. Men jag har fortfarande inte fått, som jag ser det, höra annat än undanflykter varför vi inte skulle ha parlamentarisk insyn också i jordbruksnämndens arbete. Herr Wachtmeister i Johannishus säger att det låter på ett annat sätt när man diskuterar vissa andra myrdigheter. Jag vet inte vilka myndigheter han avser. Men om herr Wachtmeister tycker att det låter bra när moderaterna talar till förmån för lek mannarepresentation i andra sammanhaneg, låter det då inte lika bra när jag talar till förmån för lekmannarepresentation i det här sammanhanget? Herr Enlunds argument och för resten också herr Wachtmeisters, att det här har gått så bra förut att vi behöver inte ändra — vad är det för slags argument? Vi kan väl säga om hela den statliga verksamheten i detta avseende, att det är många verk som har skött sina angelägenheter på ett bra sätt innan vi förde in lekmannarepresentation i styrelserna. Men vi har ju den generella uppfattningen att det är viktigt och angeläget att vi vidgar lekmannainsynen och att det är naturligt att verksamheter med stor tyngd och betydelse inte minst för samhällsekonomin blir föremål för direkt insyn från riksdagsledamöternas sida genom exempelvis representation I styrelserna. Det är ju ändå inte detsamma att man så småningom på riksdagens bord får sig vissa förslag serverade. Och det är väl inte detsamma, hoppas jag riksdagen anser, att jordbruksministern kan få insyn. Det ersätter väl inte den parlamentariska kontakt som man här är angelägen om att få? De invändningar som gjorts ser jag fortfarande bara som svepskäl. Reglering av priserna på Jjordbruksproduk Herr Kristiansson sade att han inte är så upphetsad av detta; det är inte så farligt som det låter. Men varför är han då i sin argumentering så angelägen om att till varje pris motsätta sig den föreslagna ordningen?
Herr talman! Det är en väldig skillnad, herr jordbruksminister, när en enskild riksdagsman som representant för skattebetalarna försöker all åtminstone få höra på vad det är som försiggår i en statlig bolagsstyrelse och det som vi här diskuterar. I fallet med bolagsstyrelsen har riksdagen ju ingen insyn alls, men här har vi redan den insynen, här är det allmännas intressen representerade. Jordbruksministern vill tydligen ha helt och hället parlamentarisk representation, men då blir det ju en stor styrelse som får svårt att arbeta. I det senaste anförandet lät det på jordbruksministern som om han menade att vi med den organisation som vi nu har och som vi tycker är bra inte har någon insyn. Men som här har påpekats gång på gång har ju riksdagen möjligheter att bereda sig den insynen i jordbrukspolitiken och jordbruksavtalet och i den med jämna mellanrum återkommande översynen av indexregleringen.
Herr talman! Jag kan här inte bemöta jordbruksministerns argument, eftersom han ju sagt att han inte har några egna sådana. Men det skulle vara mycket tacknämligt om jordbruksministern ville avslöja hur stor han har tänkt sig att jordbruksnämnden skall vara för att få ett hyggligt inflytande från samhället, hur han har tänkt sig handläggningen och, til syvende og sidst, delegeringen av ärenden, alltså den rent praktiska utformningen.
Herr talman! Jag märker att det inte lönar mödan att fortsätta denna debatt så mycket längre. Och självfallet kan jag inte stå här och dra upp riktlinjer i detalj för hur jordbruksnimndens arbete skall bedrivas. Jag har talat om möjligheterna att bereda riksdagen insyn. Vad beträffar den nuvarande sammansättningen av jordbruksnämnden kan jag väl ändå avslöja att de olika s.k. partsintressena ingalunda har känt sig tillfredsställda med den representation som de f. n. har. Man har tyckt att det har varit övervikt på ena eller andra sidan. Jag menar att det inte minst från utgångspunkten att man skall kunna se hur en sådan här verksamhet påverkar ett viktigt samhällsområde i stort är angeläget med denna insyn från parlamentarikersidan. Det är vad jag hela tiden är ute efter. Men jag förstår, som sagt, att vi inte kommer varandra närmare genom att fortsätta att argumentera, och därför skall jag nu inte förlänga denna debatt.
Herr talman! Efter detta meningsutbyte om styrelserepresentation vill jag ett ögonblick gå tillbaka till frågan om livsmedelssubventionerna. Jordbruksministern tog inte upp den frågan, och därför skall jag bara helt kort något kommentera vad fru Lundblad anförde. Till att börja med konstaterar jag då att fru Lundblad och jag har principiellt samma uppfattning i den frågan. Vad vi skiljer oss i är i vilken utsträckning som vi fortsättningsvis skall ha livsmedelssubventioner. Där hävdar jag att de bör ligga kvar i den omfattning som de ursprungligen hade, inte trappas ner. De bör bibehållas till dess vi får ett beslut om vilken prislinje vi skall ha när det gäller jordbrukets produkter. Fru Lundblad sade att man gick ifrån att subventionera hela prisstegringen på de baslivsmedel där subventionering ifrågakommer. Så har man gjort en omställning av subventioneringen, så att de prisstegringar som görs sker på sådana produkter som är mindre märkbara för främst barnfamiljerna. Det menade hon var bra, och där är vi också överens. Skall man dra ner, så skall man nog göra en sådan omställning som fru Lundblad talade om. Men jag vill också påminna om att livsmedelssubventionerna från början infördes inte därför att man ville införa något slags nytt prissystem för jordbrukets produkter — det var, som jag sade, under utredning — utan av rent politiska grunder. Man ansåg det vara politiskt nyttigt att inte släppa upp livsmedelspriserna i en situation då det förestod mycket stora prisstegringar på livsmedel. Den politiska grund som fanns för att införa subventionerna finns fortfarande kvar. Det talar för att bibehålla dem i den utsträckning de hade från början. Sedan är det en annan sak att subventionerna, om de får utgå under många år på samma grund, kommer att leda till betydande snedvridningar som måste rättas till. Men innan dess kommer det säkert ett förslag till ny jordbrukspolitik och ny prislinje.

Herr talman! Under hela efterkrigstiden har invandrarna utgjort en väsentlig del av den arbetskraftsreserv som tillgodosett kapitalets ökade behov av arbetskraft under konjunkturuppgångarna. Invandringen av arbetare har varit en förutsättning för det svenska kapitalets konkurrenskraft och expansion. Samtidigt står det emellertid klart att invandrarna har varit och alltjämt är diskriminerade vad det gäller villkoren i arbetslivet och även socialt och kulturellt. Arbetsköparnas intresse har inskränkt sig till att utnyttja deras arbete, och det sträcker sig inte till att medverka för att tillgodose invandrarnas krav på socialt och kulturellt likaberättigande. Tillämpningen av 1972 års lag om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning bekräftar detta. Många arbetsköpare har illustrerat sin totala avsaknad av socialt ansvar genom att på olika sätt undvika att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen. De struntar i den, de låter bli att informera invandrarna, de försöker förlägga svenskundervisningen till omöjliga tider, de försöker köpa sig fria och de söker förvägra invandrarna deras rättigheter. I lagen från 1972 föreskrevs att arbetsköparna var skyldiga att före den 1 juli 1978 möjliggöra för de invandrare som varit anställda före 1973 att få ledighet och lön för svenskundervisning. Det står redan i dag klart att arbetsköparna inte kommer att ha fullgjort denna skyldighet till utsatt datum, varför regeringen föreslår en förlängning fram till utgången av juni 1979. Man måste säga att det är en mild behandling av lagbrytare. Förslaget i propositionen om en förlängning av tiden för fullgörandet av arbetsköparnas skyldighet måste ses som en eftergift åt den försumlighet de har visat. Det är uppenbart att denna försumlighet i stället borde motivera en skärpning av lagstiftningen för att riksdagens intentioner skall uppfyllas. ha rätt till denna undervisning. Vi anser att lagen bör omfatta alla in — Nr 127 vandrare, oavsett om de har svenskt medborgarskap eller inte. Denna Fredagen den fråga har ganska stor betydelse när det gäller nordiska invandrare, na 14 maj 1976 turligtvis framför allt de finländska. Det kommer också att bli en kortare kvalifikationstid för svenskt medborgarskap än vad som gällt hittills; — Rätt till ledighet och och därför är det angeläget att även dessa invandrare får möjlighet till — fön vid deltagande i svenskundervisning. svenskundervisning Kriteriet för om det skall föreligga rätt till språkundervisning bör vara — för invandrare de språkkunskaper invandrarna har och inte vilket medborgarskap de råkar ha. | I reservationen 2 tar vi upp bestämmelsen att undervisningen skall påbörjas senast 60 dagar efter anställningen. Vi anser att denna bestämmelse ger företagen en möjlighet att smita ifrån sina skyldigheter; de kan anställa invandrare för kortare tid än 60 dagar, och de slipper därmed ifrån sin skyldighet. Vi föreslår att denna tid förkortas till 30 dagar. Dessutom anser vi att invandrarna omedelbart skall informeras om sina rättigheter. Med omedelbart avser vi direkt i samband med anställningen. I reservationen 3 tar vi upp frågan om begränsning av undervisningen för invandrare med vissa förkunskaper i svenska. Undervisningstiden är maximalt 240 timmar. Invandrare som har vissa förkunskaper får emellertid bara 160 timmars undervisning. Det är svårt att avgöra vilka som äger rätt till 240 timmars undervisning och vilka som eventuellt skall ha en förkortad undervisning. Det kan endast invandraren själv avgöra. Vi tycker dessutom att timantalet är så pass litet att någon begränsning inte bör komma i fråga: I reservationen 4 tar vi upp påföljdssystemet för den händelse lagen inte efterlevs. Lagen om invandrarnas rätt till ledighet och lön för svenskundervisning är avsedd som en tvingande lag. Därför bör i lagen också införas ett påföljdssystem, som gör det omöjligt för arbetsköparna att undandra sig sina skyldigheter. Påföljden bör vara böter som utgår med ett kontinuerligt stigande belopp. Vi har föreslagit att böterna vid första anmodan skall uppgå till 500 kr. Vid nästa anmodan 30 dagar senare skall beloppet ökas med 500 kr. Enligt vår mening skall invandraren ha kvar sin rätt till undervisning, och lagen skall således inte sluta gälla vid ett visst datum. När kammaren debatterar lagar hör man ofta att det måste bli en påföljd, om någon bryter mot en lag. för annars fungerar den ju inte. Man kan tänka sig vilken betydelse det har om man förbjuder t.ex. parkering utan alt ha några parkeringsböter. Men systemet med påföljd gäller tydligen inte den här lagen, utan här förlänger man i stället lagen för att de som har varit försumliga skall få ytterligare en chans. När detta datum i sin tur överskrids är vederbörande strängt taget befriad från skyldigheterna. Invandrarna är i stor utsträckning hänvisade till tunga, smutsiga och dåligt betalda arbeten. Det är också invandrarna som först kommer i farozonen när det är ont om arbete. Det är bra att det finns en lag som 39 ger 240 timmars undervisning på betald arbetstid, men när det blir ont om arbete kan det här ha en dålig effekt för invandrarna. Arbetsköparna ser detta bara som en utgift bland andra, och för att komma ifrån den utgift som det innebär för dem att betala 240 timmars svenskundervisning anställer de inte invandrare. En egentligen mycket bra lag har alltså fått en delvis motsatt effekt. Ett sätt att lösa problemet är att man inför ett kollektivt avgiftssystem för att betala svenskundervisningen. Det skulle: hindra att företagen av ekonomiska skäl avstår från att anställa invandrare som inte talar svenska. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla de sex reservationer som är fogade till betänkandet.

Och när man nu i en proposition väckt förslag om förbättringar och kompletteringar av gällande bestämmelser, har detta hälsats med tillfredsställelse från många håll. Det har också tagit sig uttryck i att med anledning av propositionen avlämnats endast två motioner och att det vid utskottsbehandlingen uppstått en mycket stor enighet om att anta de föreslagna ändringarna. Det är bara vpk som med stöd av sina partimotioner har anmält avvikande meningar. Jag skall inte kommentera herr Olssons i Stockholm anförande på alla punkter där vpk har reservationer utan bara ta upp ett par detaljer som han avslutade sitt anförande med. Först en kommentar till det krav som framförts i en av vpk:s reservationer på att AMS skulle vara kontrollmyndighet. Där har majoriteten i utskottet sagt att vi finner det orimligt att arbetsmarknadsstyrelsen skall belastas med ytterligare arbetsuppgifter. De informationer vi vid olika tillfällen fått från arbetsmarknadsverkets ledning har gjort alldeles klart att det stora bekymret är att man har för litet personal för att klara de arbetsuppgifter som arbetsmarknadsverket redan har sig pålagda. Då finner vi det som sagt orimligt att lägga på ytterligare arbetsuppgifter. | Herr Olsson i Stockholm talade om värdet av kollektiva avgifter, som vpk har föreslagit. Han menade att det skulle innebära att invandrarna inte blir diskriminerade.

Jag har tolkat det så att man vid nyanställning av personer, oavsett om det gäller in vandrare som inte kan svenska eller om det gäller den andra gruppen, - Nr 127 till en central pott skulle samla in pengar. Det skulle liksom inte dis Fredagen den kriminera de invandrare som inte kan svenska. 14 maj 1976 Men i reservationen 6 säger man: ”Arbetsgivare. som har eller tidigare 0 haft anställda invandrare, bör debiteras en särskild avgift för att täcka — Rätt tillledighet och undervisningskostnaderna.” Där har man alltså markerat en avgränsning — lön vid deltagande i som inte framgår av motionen och inte heller av herr Olssons anförande. — svenskundervisning Jag skall inte ta upp fler detaljer, men jag tror det vore värdefullt — för invandrare med ett klarläggande på den här punkten. I övrigt, herr talman, vill jag med dessa kommentarer yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Förslaget om kollektiva avgifter är tänkt så att en avgift skall tas ut av samtliga företag, och att man sedan skall kunna bestrida utgifterna för undervisningen. Detta står klart i reservationen. Så är det tänkt även i motionen, och om den är otydlig får jag väl ta på mig det eftersom jag författat den. Den andra punkten, om särskilda avgifter, rör dem som tidigare haft invandrare anställda. Det kan vara svårt att få systemet att fungera retroaktivt. "Det har nu fungerat en tid på det. sättet att varje företagare" helt och hållet svarar för kostnaderna via lönen. Vi menar att om man i stället hade en kollektiv avgift så skulle inte invandrarna bli diskriminerade vid anställningstillfället. I utskottsbetänkandet anförs att det kan förekomma svårigheter med påbörjad utbildning; några har redan bestridit kostnaderna för utbildningen. Det finns sådana övergångsproblem, och vi har en delvis annan skrivning i reservationen för att klara denna avgränsning. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det förhållandet att riksdagens ledamöter själva beslutar om sina egna villkor skiljer sig från praxis på arbetsmarknaden i övrigt. Där föregås som bekant varje förbättring av hårda förhandlingar och hård kamp. Det är med hänsyn härtill viktigt att riksdagens ledamöter inte tillförsäkrar sig förmåner som andra anställda inte kan påräkna. De förslag vi nu har att ta ställning till är enligt vänsterpartiet kommunisterna av sådan art att de för vanliga löntagare måste te sig omotiverat förmånliga. En fördubbling av avgångsersättningens storlek föreslås och därtill att åldersgränsen 40 år för erhållande av helt avgångsvederlag slopas. Detta gör det fullt möjligt att en ledamot kan ha fullgjort sex riksdagsår innan vederbörande har uppnått 30 års ålder. Ledamoten kan återgå till sitt tidigare yrke med en hel årslön på fickan när mandattiden är slut. Detta bör jämföras med de nog så rigorösa bestämmelser som gäller för avgångsbidrag till arbetare som mister sin anställning, exempelvis vid företagsnedläggningar. Förvaltningsstyrelsen åberopar den förkortade ”varseltiden”, som följer av att valresultatet blir avgörande för riksdagens sammansättning redan samma höst. Men detta kan inte utgöra skäl för att fördubbla avgångsersättningen från sex till tolv månadsarvoden. Det kan ännu mindre ut-' göra skäl för att slopa bestämmelsen att ledamot skall ha uppnått 40 års ålder för att erhålla hel avgångsersättning. Det kan inte allmänt hävdas att en riksdagsledamot har större svårigheter att få anställning efter mandattidens slut än vad som gäller vid en företagsnedläggning. Tvärtom är det säkert så att många ledamöter Särskilda svårigheter kan föreligga för äldre ledamöter med lång riksdagsverksamhet. Men det är att märka att avgångsersättningen inte är till för dessa. För dem gäller pensionsvillkoren, medan avgångsersättning utgår till ledamöter som inte är berättigade till pension. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi vid tidigare tillfällen anfört att ersättning och förmåner för riksdagens ledamöter bör stå i relation till vad som gäller för andra anställda. Det är med hänsyn till denna uppfattning vi yrkat avslag på förvaltningsstyrelsens förslag till kraftig förbättring av avgångsersättningen. Konstitutionsutskottet avstår från att argumentera i frågan. Man bara tillstyrker förvaltningsstyrelsens förslag och avstyrker motionen. Detta är nog så betecknande. Det är en het potatis som man inte gärna rör vid. Särskilt het bör den vara för socialdemokratiska riksdagsledamöter invalda på arbetarröster. Låt mig slutligen framhålla att det är angeläget att förbättra villkoren för dem som måste byta jobb. Men den mest angelägna uppgiften kan inte vara att riksdagsledamöter tillförsäkrar sig en årslön i avgångsersättning. Problemen för andra grupper på arbetsmarknaden är betydligt angelägnare.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan påpekar det som: också jag anfört, nämligen att förvaltningsstyrelsen hade åberopat att varseltiden blir kortare genom att riksdagsåret är omlagt. Nu är det framför allt inte av hänsyn till det som en justering görs. Det blir enligt förslaget en fördubbling av avgångsersättningen och det är betydligt mer än ersättning för den förändring som inträder. Även med den situation som skulle uppstå genom ett bifall till vpk:s förslag måste man säga att riksdagsledamoten fortfarande skulle vara gynnad i förhållande till andra kategorier på arbetsmarknaden. Jag vill erinra om bestämmelserna för avgångsvederlag på arbetsmarknaden i övrigt. Den arbetstagare som mister sin anställning på grund av att företaget läggs ner eller minskar driften kan få avgångsbidrag. Vederbörande måste då ha fyllt 40 år och måste ha varit anställd i företaget under minst fem år samt ha uppnått en sådan ålder att anställningsår och levnadsår tillsammans uppgår till 50 år. som det står i bestämmelserna, t.ex. 40 levnadsår och 10 anställningsår. Sedan finns det regler för storleken på avgångsbidraget. Jag har försökt att göra en generös tolkning av situationen för en arbetare som blir utan arbete genom företagsnedläggning. Om jag förutsätter att han har fyllt 40 år och varit anställd i 10 år och alltså tillsammans har 50 år, får han 10 x 100 i s.k. A-belopp, alltså 1000 kr. Han kan också få B-belopp, och jag har räknat med det högsta beloppet, dvs. 6 000 kr., men detta kan vara osäkert, eftersom det är beroende av ålder. Jag kan vidare anta att han får det högsta B-beloppet för långvarig arbetslöshet, som kan vara 3 000 kr. Jag kommer då fram till totalt 10 000 kr. Jämför då det beloppet med en riksdagsledamots 87 000 kr. efter sex riksdagsår och vid betydligt lägre ålder. Jag menar alltså, herr Johansson, att denna omläggning av riksdagsåret inte motiverar en fördubbling av avgångsvederlaget för riksdagsledamö ter, och den motiverar framför allt inte att slopa regeln om uppnådda 40 år.

Herr talman! Mycket kort skall jag motivera den reservation som fogats till det aktuella utskottsbetänkandet.

När man tar upp den här frågan om den snabbt ökande sjukfrånvaron så menar en del att man därmed misstänkliggör de sjukskrivna. Man skulle alltså vara inne på temat att det här rör sig om ett okynnessjukskrivande. Så är naturligtvis inte fallet. Däremot anser vi det vara ytterst angeläget att få den här frågan ordentligt utredd. Den är viktig för alla parter — för de sjukskrivna, för arbetarna, för tjänstemännen, för företagarna och för samhället i stort. Sjukfrånvaron drabbar alla kategorier. Sjukfrånvaron, som enligt statistiska beräkningar omfattar ca 400 000 arbetstagare per dag, slår inte endast hårt mot produktionen utan drabbar naturligtvis i mycket hög grad de arbetskamrater som måste klara de arbetsuppgifter som den sjukfrånvarande har att sköta. Inte minst inom sjukvården har man stora problem på grund av sjukfrånvaron. Vad beror den på? Kanske är anledningen den att det är ett tungt arbete. Kanske är anledningen att det finns för få deltidstjänster. Kanske är stressfaktorerna för påfrestande. Det vore ett samhällsintresse att få svar på dessa och liknande frågor. Utskottet hänvisar i sin avslagsskrivning till yrkesskadestatistikutredningen, som fått tilläggsdirektiv att kartlägga dessa orsaker. I och för sig är det väl ett lovvärt initiativ, men det är absolut inte tillräckligt. En tjänstemannautredning tar ju inget politiskt ansvar. Herr Ringaby och jag yrkar därför att en parlamentariskt tillsatt kommitté skall få denna uppgift, vilket är i enlighet med den moderata partimotionen. Jag beklagar att inte utskottet velat följa vår linje, även om i varje fall ett partis representanter i utskottet flaggade med intresse för våra synpunkter.

Herr talman!

Sjukfrånvaron i arbetslivet har sedan länge blivit uppmärksammad av arbetsmarknadens parter. År 1971 tillsattes en kommitté, som 1973 slutförde en utredning i ämnet. Kommittén konstaterade att det inte finns någon enhetlig frånvaroregistrering i landet och att det i första hand krävs forskning om man vill engagera sig i frånvaroproblemet. En styrgrupp för denna forskning har tillsatts bestående av ledamöter från Arbetarskyddsfonden, SAF, LO och TCO. Den kallar sig för styrgruppen för sjukfrånvarofrågor. Forskningen har nu varit i gång sedan mer än ett år, men på grund av problemens omfattning kommer det givetvis att ta tid innan gruppen kan få fram klarläggande uppgifter beträffande sjukfrånvaron och föreslå åtgärder. Forskarna pekar bl.a. på att arbetsmiljöförhållanden av generell natur är viktiga i samband med studium av frånvaron. Bland de företag som till att börja med ingår i undersökningen kan jag nämna tre: Bofors, SAAB-SCANIA och Sandvikens jernverk. Utskottet säger i sitt betänkande att arbetsmarknadsministern tillsammans med arbetarskyddsfonden och arbetarskyddsstyrelsen inbjudit olika myndigheter och institutioner jämte arbetsmarknadens parter till en konferens i syfte att få en överblick av det arbete som pågår på olika håll och få synpunkter på vilka nya initiativ som kan behövas. Konferensen har redan hållits, det var så sent som i förrgår, så jag kan inte uttala mig om vad man har fått ut av den. Styrgruppen för sjukfrånvarofrågor kommer i höst att anordna en stor konferens, preliminärt den 13 eller 14 oktober. Där kommer förutom Sjukfrånvaron i arbetslivet Sjukfrånvaron i arbetslivet 50 Herr talman! Som framgår av det jag här relaterat är det så mycket forskning och utredning på gång inom sjukfrånvaroområdet att motionerna med reservationen inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Inte heller det som herr Fridolfsson här anförde har gett belägg för att det bör vidtagas några ytterligare åtgärder.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

Herr talman! Moderata samlingspartiets talesman herr Fridolfsson började sitt anförande med att säga att han skulle försöka avstå från att spetsa till det här, avstå från att föra en sakdebatt i frågan. Jag kan inte ge samma löfte. Det är ju inte utan att man blir litet förvånad när arbetsköparnas främsta representanter i riksdagen ställer krav på att ökad sjukfrånvaro i arbetslivet skall undersökas och utredas av en parlamentariskt sammansatt kommitté som efter utfört arbete också skall lägga fram förslag till åtgärder för att nedbringa sjukfrånvaron. Vad är det egentligen som moderata samlingspartiet vill ha utrett och vad är det för förslag man förväntar sig att denna kommitté så småningom skall lägga fram för att minska sjukfrånvaron? Är det monotonin i arbetslivet? Är det ackordshetsen och stressen? Vill man utreda det ständigt ökade arbetstempot? Är det skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid som skall utredas? Eller är det förekomsten: av mer eller mindre systematiskt iscensatt övertidsarbete på både nätter och helger, med ständiga krav från arbetsköparhåll på dispens från bestämmelserna i arbetstidslagen? Vill moderaterna se på det ständigt ökade kravet på effektivitet hos de anställda? Kan det vara en av de faktorer som ökar sjukfrånvaron, att människorna helt enkelt upplever nuvarande produktionsprocess som omänsklig och tvingas till sjukskrivningar? Är det arbetsmiljön som kan vara orsak till ökad sjukfrånvaro, alltså att de anställda upplever sin arbetsplats som outhärdlig och känner det som ett nödvändigt ont att gå till arbetet? Är det möjligen arbetstidsfrågorna som skall utredas, om det föreligger ett behov av kortare arbetsdag och om arbetarna är i behov av längre semester?

Herr talman! Jag ber talmannen och kammarens ledamöter om ursäkt, men jag kan inte underlåta att replikera herr Hallgren även om 12-tåget hinner gå. Herr Hallgren presenterade en rad tänkbara anledningar till sjukfrånvaroökningen på arbetsmarknaden. Han ställde ett dussintal! frågor till oss reservanter och frågade om moderata samlingspartiet ville utreda bl.a. följande skäl till sjukfrånvaro: monotoni, stress, övertidsarbete, arbetsmiljö, oro, otrygghet etc. Allt detta skall givetvis vara med i utredningen. Allt det som herr Hallgren nämnde, hela den långa katalog han presenterade som tänkbara skäl till sjukfrånvaro på arbetsmarknaden, skall vara med i utredningen. Och utredningen skall inte bara gälla de enskilda företagen; den skall gälla de statliga företagen, gruvorna uppe 1; norr, den offentliga sektorn — den skall gälla över hela fältet. Den här frågan intresserar inte bara företagsamheten och dem som har huvudansvaret för produktionen här i landet — arbetsköparna, som kommunisterna vill rubricera företagarna. Denna utredning är intressant och bra för alla parter: för arbetarna, för tjänstemännen, för företagsamheten och för landet i stort.
Herr talman! Det är klart att herr Fridolfsson inte berör SAF:s utredning, och moderaterna vill väl inte bli sammankopplade med SAF allra minst strax före ett val. Det var roligt att herr Fridolfsson deklarerade att alla de frågor som jag redovisade skulle bli föremål för en utredning och att det kan tänkas att de är orsak till en ökad frånvaro på grund av sjukskrivning. Jag hoppas bara att moderata samlingspartiet står för denna deklaration även efter valet. Det finns motionsyrkanden som talar ett annat språk. Vi får tillfälle att återkomma till dessa saker. Det är svårt för moderaterna att undgå att bli sammankopplade med. Arbetsgivareföreningens agerande. I tidningen Arbetsgivaren upprepas ständigt de borgerligas krav och speciellt då moderaternas krav. Vad den tidningen skriver i frågor som rör arbetslagstiftningen och skattepolitiken är ett genljud av moderaternas krav i riksdagen. Moderaterna kan därför inte bli fria från den sammankopplingen, och dessutom är Arbetsgivareföreningen representerad här i riksdagen genom moderata samlingspartiet.
Herr talman! Moderata samlingspartiet har begärt en allsidigt sammansatt kommitté, som skall kartlägga orsakerna till den höga sjukfrånvaron och framlägga förslag till åtgärder för att minska frånvaron. Det är det vi har begärt — ingenting annat. Sjukfrånvaron i arbetslivet Sjukfrånvaron i arbetslivet
Herr talman! Varför skall man behöva tillsätta ytterligare en utredning, herr Fridolfsson, när det redan är så många utredningar och så mycken forskning på gång? Det tycker jag blir tårta på tårta. Vi skall dessutom komma ihåg en sak som hittills inte har berörts i debatten, nämligen att de flesta människor före den senaste sjukförsäkringsreformen helt enkelt inte hade råd att stanna hemma när de blev sjuka. Man kan ha sina funderingar om vad moderaterna egentligen är ute efter. Vill man ha en ökning av antalet karensdagar? I fjol fanns en moderatmotion med ett sådant yrkande. Eller har man samma cyniska krav som SAF:s utredningsavdelning har kommit fram till, nämligen att ersättningen till sjuka skall sänkas med 20 26? På en fråga varför man framställt detta krav svarar en framträdande SAF-direktör: ”Det bör rimligen löna sig att arbeta.” Den formen av bristande solidaritet med de sjuka kanske herr Fridolfsson accepterar. Men jag vill inte vara med om något sådant.
Herr talman! Herr Marcusson frågade vad vi reservanter är ute efter. Jag gav herr Hallgren nyss besked om att vi vill att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning för att se över de här frågorna. En tjänstemannautredning tar inget politiskt ansvar, men det gör en parlamentarisk utredning. Sedan till herr Marcussons citat om att det skall löna sig att arbeta. Det är just det vi vill. Ett av skälen till att många i sitt arbete upplever stressymtom kan vara att man drabbas av orimliga skatter och avgifter. Man betalar nästan lika mycket i skatter och avgifter som man tjänar. Då får man verkligen stressymtom.
Herr talman! Det är arbetsmarknadens parter som utreder den här frågan, och det tycker jag att herr Fridolfsson skulle kunna vara nöjd med, Om herr Fridolfsson inte litar på LO och TCO, trodde jag ändå att han litade på SAF.

Motionen 2039 med motiveringen i vår stora partimotion nr 1979 berör den s.k. glesbebyggelserätten. Med de förändringar som gjordes i början av 1970-talet i marklagstiftningen togs denna rätt bort genom att tätbebyggelsebegreppet utvidgades till att gälla i alla sammanhang där det kan förväntas behov av gemensamma anordningar. Vidare innebar detta att byggnadslovsplikten utvidgades till att omfatta hela landet. Möjligheterna att bygga i glesbygd minimerades, även om allmänna uttalanden gjordes om att detta ingalunda skulle behöva innebära ett stopp för allt byggande utom plan. I själva verket har det blivit en väldig rättsotrygghet genom att befolkningen i glesbygd kan behandlas helt olika i olika delar av landet. in Den tilltagande oron ute i landet över de nya lagarna kan också märkas i andra motioner till årets riksdag än bara de moderata. Således har centern i några motioner från olika utgångspunkter och med olika slutledningar behandlat samma problem. Vi moderater är av den uppfattningen att efterfrågan på fritidshus i gles bebyggelse dominerar och att det också i många fall är en fördel för bygderna att genomföra en sådan rimlig bebyggelse. Kraven på detaljplanering av hela landet har dock ändrat villkoren för en sådan verksamhet. Den kommunala planeringen och planläggningen måste ta stor hänsyn till fritidsbebyggelsen, men en förutsättning för att det hela inte skall stupa på byråkratins tröskel är att en principiell rätt till gles bebyggelse kommer tillbaka. Naturligtvis kommer andra regelkomplex i samband med den fysiska riksplaneringen att beskära möjligheterna att bygga var som helst och hur som helst. men det har ju heller aldrig varit vår avsikt att öppna portarna för en hen vildvuxen glesbebyggelse. Motionen 2037, också med motiven i motion nr 1979, är ett försök från oss moderater att få fler aktiva i kommunernas planeringsprocess. Således föreslår vi att enskilda initiativ till planläggning och utarbetande av alternativa planförslag skall stimuleras. Förutom att man kan förankra planarbetet bättre än nu är fördelarna med vårt förslag att kostnaderna för planläggningen mer direkt kan drabba själva markutnyttjandet samt att en ökad konkurrens kan skapa en bättre och mer varierad bostadsmiljö. Naturligtvis är det inte fråga om att ge en ”obligatorisk” rätt till enskilda, som utskottsmajoriteten skriver, utan om en möjlighet. Kommunen skall om man avslår kraven på planläggning eller avvisar ett planförslag vara tvungen att redovisa klara skäl för detta. Herr talman! Att utskottsmajoriteten avvisar våra förslag i dessa bägge motioner är inte uppseendeväckande på något sätt. Sättet man avstyrker dem på är desto mer uppseendeväckande. Vi har därför i utskottet gjort ett särskilt yttrande där vi mer formellt tar upp behandlingen av våra motioner i utskottet. Dess värre har man gjort sakliga fel i resonemanget eller grova vantolkningar. Det må väljas vilket uttryck man tycker är bäst. Jag tänker därför ge fem korta exempel på just sådana här helt uppenbara misstag som utskottsmajoriteten gjort när man förvanskat de moderata förslagen.

Uppfattningen finns inte någonstans redovisad, allra minst i våra motioner. Vi säger naturligtvis inte i något sammanhang att den kommunala markanvändningsplanen helt skulle underordna sig markägarnas dispositioner. Det är ett fullständigt vanvettigt ställningstagande och finns inte någonstans bland principerna för vår markpolitik. Det vi däremot hävdar är att vi i marklagstiftningen måste använda oss av en princip som säger att enskilda markägare — stora eller små — på något så när lika villkor skall kunna förhandla och avtala med kommunerna för att få sin rätt understruken. I dag har kommunerna helt överläget i alla sammanhang gentemot markägarna, och på det viset har man genom de senaste årens förändringar i marklagstiftningen år efter år gröpt ur den enskilda äganderätten.

Det enda uttryck som utskottsmajoriteten använder är att vi är ute efter att skapa en omfattande fritidsbosättning. Det låter naturligtvis bättre när man skall motivera sitt avslagsyrkande, men speciellt sakligt och förankrat i verkligheten och i motionerna är det inte. För det andra innehåller den mening som jag nyss citerade också det påståendet att vi uppenbarligen skulle sträva efter ett byggande av fritidshus på mark som inte är lämpad för detta vid en prövning från allmän synpunkt. Det är naturligtvis också helt gripet ur luften och har ingen förankring i motionerna. Även om man säger att ”era förslag kan ledå till denna punkt”, är påståendet enligt min mening helt osakligt och har inte någon grund.

Utskottet argumenterar här emot ett spöke som 'inte finns. Utskottet säger i samma mening att vårt förslag skulle vara baserat på ”uppfattningen att samhällets hjälpmedel för en hushållning med mark och vatten innebär ett oacceptabelt intrång i en etablerad privat äganderätt”. Varifrån har utskottet fått detta? frågar jag mig. Någon grund för det finns naturligtvis inte i vår motion. 60 Jag tycker att utskottsmajorileten, när den avstyrker motioner, rimligtvis borde utgå från den uppfattning som finns redovisad'i motionerna och inte ifrån den uppfattning som utskottsmajoriteten under ett valår kan tycka vore bra att vi hade framfört. Det fjärde och näst sista exemplet återfinns högst upp på s. 5, där utskottet talar om att förslaget i motionen 2037 om möjlighet till enskilda initiativ till planläggning ”syftar uppenbarligen till att luckra upp planeringsbeslutens innehåll och även till att ge de enskilda intressena ett bevisbördemässigt försteg vid konflikt mellan kommunens planbedömning och ett enskilt intresse”. Återigen ser vi att utskottsmajoriteten leker med pennan, helt utan grund: ”syftar uppenbarligen -—--” — vad är det för intresse att se hur man i ett betänkande börjar kliva, inte ut i marginalerna, utan långt utanför marginalerna, i avsikt att bemöta en motion? Naturligtvis finns det inte, ens med de allra starkaste förstoringsglas, möjlighet att i våra motioner finna att vi är ute efter att ”ge de' enskilda intressena ett bevisbördemässigt försteg”. Det är ju fråga om att se till att de enskilda intressena på något så när lika villkor kan hävda sin rätt när kommunen med sina hjälpmedel - rättfärdiga hjälpmedel — skall försöka planera ett samhälle; ibland i en situation där markägaren måste stryka på foten, det har vi också framfört i olika sammanhang. Men att markägarna skall kunna hävda sin rätt är väl inte någonting att förneka. Till sist, herr talman, skriver utskottet mitt på s. 5 att vårt förslag om enskilda initiativ till planläggning gäller ”-—-—- en ovillkorlig rätt vare sig att påkalla viss planläggning eller att utforma viss plan”. Uttrycket ”ovillkorlig rätt” har heller ingen grund. Här är fråga om att skapa möjligheter att på olika sätt stimulera andra än bara de som sitter i kommunalhusen att komma fram med förslag som kan öka variationen i byggandet och kanske förbättra vår bostadsmiljö, ge ett förbättrat och breddat underlag åt arbetet ute i kommunerna. Talet om en ”ovillkorlig rätt” är helt felaktigt, eftersom vi i vår motion skriver att det är kommunen som bestämmer hur man skall handskas med de här förslagen. Men man skall väl kunna kräva att kommunen kan motivera sitt avslag på ett planförslag. Sedan står det i samma stycke på s. 5: ”Motionsförslaget avstyrks sålunda med hänsyn till att det utformats så att det inskränker medborgarinflytandet och den kommunala demokratin på detta område.” Herr talman! Den formuleringen talar egentligen för sig själv. Jag har t. 0. m. ägnat mig åt att läsa socialdemokraternas valhandbok till år 1976 och konstaterat att inte ens de har kunnat hitta på en så fantastisk formulering, nämligen att en motion som strävar efter att bredda underlaget för kommunala beslut och att göra fler delaktiga i dessa av en utskottsmajoritet. som även omfattar centerpartister och folkpartister, beskylls för att undergräva den kommunala.demokratin. Det är rent av häpnadsväckande att finna någonting sådant. Det är visserligen valår i år, men att ett utskottsbetänkande till den grad skall behöva domineras av sådana här formuleringar är beklagligt. Herr talman! Med detta som bakgrund ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Redan år 1945 framfördes i en kommunistisk riksdagsmotion kravet på en övergripande fysisk riksplanering som skulle innebära en styrning av markanvändningen utifrån folkflertalets intressen. Även från andra håll, såsom i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. framfördes då krav på ett samhälleligt markägande som en förutsättning bl.a. för en socialt inriktad bostadspolitik. Tyvärr infriades inte dessa krav och förväntningar i 1947 års byggnadslagstiftning. Genom olika förändringar har samhället emellertid under senare år skaffat sig betydligt ökat ansvar och vidgade befogenheter när det gäller att påverka tätorternas bebyggelseutveckling. De förbättringar som under senare år skeu då det gäller kommunernas möjligheter att tillgodose sitt markbehov, bl.a. införandet av markvillkoret, har inte löst frågan om kommunernas möjligheter att driva en aktiv markpolitik och tränga tillbaka privatbyggmästare, byggnadsmaterialproducenter och de stora affärsbankerna. Privata fastighetsägare engagerar sig också i betydande utsträckning i både exploaterings och planeringsområden, ofta med hjälp av statliga lån. De medel som kommunerna har till sitt förfogande är otillräckliga, bl.a. beroende på den långa respittid som markägare erhållit innan markvillkoren träder i full tillämpning. Från vpk:s sida anser vi, som framhålls i motion nr 1934 och i reservation nr 3 till civilutskottets betänkande nr 28. att det kommunala mark monopolet skall utökas så att samhälleligtkommunalt ägande av marken är en förutsättning för att stadsplaneläggning skall kunna ske. Den enda effektiva metoden att stoppa markprisstegringar och kapitalintressen och förhindra den del av hyresutplundringen som har sitt upphov i markspekulation är att samhiället-kommunerna blir ägare till all mark avsedd för samhills och bostadsbyggande. De privata markspekulanterna brukar försvara sig med att det inte är fråga om spekulation utan om marknadsanpassade priser som man tar ut, och vidare att priset på mark trots allt bara utgör en mindre del av boendekostnaderna eller hyran. Det är en propagandabild som inte avslöjar sanningen. Genom sina markinnehav har privata byggintressen i alltför stor utsträckning kunnat styra hela byggprocessen. Det har under senare år givits en rad exempel på markköp, markförsäljning, spekulation och mångmiljonförtjänster som bostadskonsumenterna har fått betala. Exempel från Nacka, Botkyrka, Stockholm, Jönköping, Karlstad, Norrköping, Västerås, Borås och Göteborg bestyrker vad jag här har sagt. Detta säger jag för att bara nämna några orter där den fria konkurrensen och de s.k. fria marknadskrafterna har fått råda. Vi har från vpk under många år kritiserat markspekulationen och föreslagit åtgärder som skulle underlätta för kommunerna att äga marken och upplåta den mot tomträtt. Vi har påvisat bristerna i expropriationslagstiftningen och krävt förbättringar för ett enklare och snabbare förfarande. Vi har föreslagit ökad beskattning av vinsterna vid försäljning av mark och fast egendom, förändringar i förköpslagen som skulle ge vissa prisprövningsmöjligheter, mera pengar till och bättre villkor för kommunernas markköp genom markförvärvslånefonden osv. Vi har också nyligen debatterat en del av dessa förslag här i riksdagen, men jag har ändå velat påminna om detta då dessa förslag intimt sammanhänger bl.a. med vad vi i dag diskuterar och speciellt med den vpk-motion som i det här sammanhanget också är föremål för behandling. Ett reellt samhälleligt planmonopol som inte begränsas av enskilda ekonomiska vinstintressen måste tillskapas samt ett planmonopol som även kan lösa grundläggande problem inom markprisutvecklingen. Vi hävdar den uppfattningen att bostadsmarknaden inte kan få fungera som en fri konkurrensmarknad. Det går inte att förena med en bostadspolitik med ett riktigt socialt innehåll. Det gäller att i alla led på bostadsmarknaden, från mark och kapital till det färdiga huset, angripa och göra slut på ett system som bygger på vinst och spekulationsintressen. Moderata samlingspartiet hävdar att samhället har för stort inflytande över planläggning och byggande. Man pläderar i olika sammanhang för att de s.k. fria marknadskrafterna skall ges större spelrum, dvs. att tjockleken på plånboken bl.a. skall kunna avgöra vilken bostad folk skall få tillgång till och att enskilda intressen skall få större inflytande gentemot folkflertalets och samhällets gemensamma intressen. En sådan reaktionär och asocial syn som präglar moderaternas markpolitik försöker man drapera I vackert tal om fri konkurrens och valfrihet. Ett tillmötesgående av moderaternas olika förslag i bostadspolitiken skulle innebära hyreshöjningar med minst 30 2. Det handlar i själva verket om valfrihet för markspekulanter, tomtjobbare och monopolföretag, spekulanter inom byggande och förvaltning och fortsatt möjlighet att tjäna stora pengar på att folk måste ha någonstans att bo. Jag förstår moderaternas irritation över att civilutskottets majoritet talar klartext då man försöker tolka syftena med olika moderatförslag och att herr Dancil och andra moderater vill ligga lågt i dessa frågor med tanke på förestående val. Detta får dock inte hindra övriga partier att fästa uppmärksamheten på vilka intressen man närmast vill slå vakt om.